Herr talman! När man lyssnar på herr Svensson i Malmö får man det bestämda intrycket att i varje fall han själv betraktar sig som den ende som begriper de här frågorna. Varken utredningen, statsrådet eller utskottet tillskriver han någon som helst kännedom om vad vi just nu håller på och diskuterar. Jag har för egen del ingen anledning att ta till orda i sakfrågan. Utskottets ordförande och statsrådet har ju belyst vad frågan egentligen gäller. Men jag måste till herr Svensson säga att jag tycker att han far litet vårdslöst fram med sin argumentation. Han talar om att kontorspersonalen i den situation, som den nu befinner sig i, i betydande grad skulle sakna intresse för de arbetsuppgifter den har sig ålagda. Jug kan inte dra någon annan slutsats, när han säger att en väsentlig förbättring för den kategorin skulle göra ati man finge detta intresse som man tydligen enligt herr Svensson för dagen inte har. Herr Svensson talade om byråkratisk utväxt. Jag vet inte om herr Svensson själv är ett uttryck för just denna byråkratiska utväxt — jag har inte framfört beskyllningen om den; det är han som har gjort det. Herr Svensson ansåg också att man kan riskera godtycke vid handläggningen av frågorna. Den beskyllningen återfaller ju på de människor som på de olika länsstyrelserna har att sköta de angelägna uppgifter som länsstyrelsen har sig ålagd. Utan att ge något exempel kastar herr Svensson ut den beskyllningen. Sist och slutligen: Herr Svensson kunde inte neka sig nöjet att begära votering och rösträkning i detta ärende för att skapa sig klarhet i var socialdemokraterna står när det gäller de lönepolitiska frågorna, som — det vill jag inom parentes och i likhet med herr Grebäck framhålla — inte hör till dagens debatt. Civilutskottet har inte att handlägga de frågorna. Om herr Svensson hade varit här förra veckan — jag vet inte bestämt om han var det eller inte — hade han kunnat konstatera det; då diskuterades just var vi står när det gäller lönepolitiken. Jag skall nu inte beröra det närmare. Jag vill bara uppmana herr Svensson att gå tillbaka till rdkoleL från den debatt som fördes här förra veckan i anslutning till antagandet av den fullmaktslag som regeringen begärde. Det är fullständigt klart var socialdemokraterna står när det gäller lönepolitiken. Det har ju riktats kritik från herr Svensson närstående kretsar mot avtalsverkets och regeringens sätt att driva dessa frågor just nu. Jag har full förståelse för att herr Svensson och hans parti har ett visst behov av att markera en annan hållning än den man inledningsvis intog i den frågan, som alltså inte hör till dagens debattämne. Men jag uppmanar som sagt herr Svensson att gå till historien, som någon tidigare sade, och historien är i detta fall inte så gammal; vi har den i färskt minne, När jag nu ändå har ordet ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Till detta vill jag bara säga, att även om civilutskottet inte har att beakta de långsiktiga lönepolitiska riktlinjerna, så måste i all rimlighets namn riksdagen ha ett visst intresse för sådant. Att frånhända riksdagen den möjligheten kan väl inte vara herr Henriksons mening. Man behöver väl inte avsiktligt liksom sätta skygglappar på sig för varje ärende; då får man en process med en hel kedja av ärenden, där man fattar en massa beslut som man inte kan överblicka konsekvenserna av. Vad beträffar intresset hos de lägst avlönade kontorsanställda inom förvaltningen är det väl ganska uppenbart att de som får ut 600-700 kronor netto i månaden inte går till sitt arbete med någon särskilt stor entusiasm när de finner att arbetet är så dåligt uppskattat. Att vi där skulle kunna vinna åtskilligt genom en förbättring i effektivitetshänse ende framstår väl ändå som uppenbart för en någorlunda praktiskt tänkande människa. Sedan ville jag inte i någon förnedrande bemärkelse beskylla utskottet för okunnighet; det har inte varit min mening. Det är orimligt att tänka sig att utskottsledamöter skall vara insatta i administrativa detaljfrågor och i sådana småsaker som det här ytterst rör sig om. Men en sak är att inte hinna eller kunna sätta sig in i sådana här frågor. En annan sak är att framhärda i sin okunnighet, som herr Henrikson och andra nu gör, och inte ta upp dessa frågor till behandling och beakta dem närmare. De som svarar för den reformering av den administrativa strukturen, som nu är på gång här i landet, tycker jag har syndat genom att alldeles för litet ha talat med praktikerna ute på fältet. Gå ut och tala med dem och få aspekter på den funktionella sidan av de administrativa reformerna! Det är då inte säkert att skrivbordskonstruktionerna kommer att se likadana ut. Tala inte minst med kontorsfolket som man ofta glömmer! Man resonerar med cheferna över huvudet på dem som gör det egentliga jobbet i förvaltningen.

Herr talman! Till civilutskottets betänkande nr 9 i anledning av proposition med förslag till lag om skatterätt och länsrätt finns fogad en reservation av mig jämte några andra ledamöter. Den är betecknad med nr 2 i betänkandet. Yrkandet i denna reservation ansluter sig till ett yttrande från lagrådet att fullsutten rätt skall bestå av ordförande och fyra nämndemän, såvida inte förfall föreligger för någon. Reservanterna har vid sin bedömning fäst särskild vikt vid att det gäller att skapa ett verkligt reellt lekmannainflytande. Detta har också varit själva utgångspunkten för den godtagna organisationsreformen. Denna får med andra ord inte uppfattas såsom en försämring inom skatterättens kompetensområde jämfört med prövningsnämndernas handläggning. Med en sådan regelutformning undviks också att rättens ordförande redan i samband med kallelsens utfärdande nödgas ta principiell ställning i faktiska sakfrågor. Vårt yrkande avviker sålunda på denna punkt från utskottsmajoritetens hemställan, som ansluter sig till propositionens förslag att rätten skall vara domför med ordförande och tre nämndemän och att flera än fyra nämndemän inte får tjänstgöra i rätten. I detta sammanhang förtjänar det att påpekas vad lagrådet har anfört. Det är enligt lagrådet ”svårt att förstå varför antalet nämndemän i de nya förvaltningsdomstolarna skall sättas lägre än i tingsrätterna.

Lagrådet förordar därför i första hand att såväl omräkningsreglerna som bestämmelserna om antalet nämndemän beträffande skatterätt och länsrätt får samma utformning som för tingsrätterna. Det i motionen 1218 framförda förslaget ansluter sig, som jag nyss nämnde, till denna uppfattning, vilket innebär att antalet nämndemän skall vara fyra, dock att vid förfall för någon rätten skall vara domför även med tre nämndemän. Genom förslaget avses rätten i normalfallet och med bibehållen individuell rösträtt få ett udda antal röstande varigenom lika rösttal kan undvikas. I detta sammanhang skall jag också något beröra yrkandet i motionen 1219 om högst sex nämndemän i skatterätt, men där man dock godtar att rätten är domför med tre nämndemän närvarande. Den avsedda behandlingsgången i skatterätt och länsrätt avviker dock från förhållandena i tingsrätt på ett sådant sätt att de av motionärerna antagna riskerna för avbrott inte kan påverka frågan om högsta antal nämndemän. Vad motionärerna mot bakgrund av erfarenheter från arbetet i prövningsnämnd anfört om en lottning av mål för särskild granskning kan inte heller läggas till grund för en förordad ändring, då varje nämndeman har fullt ansvar för avgörandena i varje mål. Med den bedömning vi reservanter gjort kan därför förslaget om högst sex nämndemän i skatterätt inte lämpligen tillgodoses. Med den motivering jag nu anfört ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 2 i utskottets betänkande nr 9.

I motionen 1218 hemställes att en sådan anhållan förenas med ett uttalande att den i propositionen föreslagna organisationen skall godtas endast som ett provisorium. Det är detta senare yrkande som reservanterna byggt sin hemställan på. Utskottet har inte funnit anledning att gå ifrån den av statsutskottet vid 1970 års riksdag uttryckta meningen att principiella skäl kunde anföras för att förvaltningsrättskipningen på länsnivå organisatoriskt bryts ut från länsstyrelserna. De rättskipande organen skulle enligt riktlinjerna dock i praktiken få en oberoende och jävsfri ställning. Den nu föreslagna regleringen av förvaltningsrättskipningen bekräftar enligt utskottets mening bedömningarna att skatterätt och länsrätt skall självständigt handlägga och avgöra målen. Utskottet delar den av departementschefen i propositionen uttryckta uppfattningen att de närmare föreskrifterna om domstolarnas organisation och verksamhet bör utformas så, att de inte kommer att innebära några faktiska inskränkningar i domstolarnas självständighet i fråga om den dömande verksamheten. Utskottets åsikt i detta fall anknyter till och står i full överensstämmelse med statsutskottets i dess utlåtande vid förra årets riksdag uttryckta och genom riksdagens principbeslut godtagna synpunkter. Enligt utskottets mening bör därför yrkandet i denna reservation avslås. Vad beträffar reservationerna 3 och 4 i betänkandet skall jag fatta mig kort, då de i huvudsak beror på olika bedömningar dels i fråga om domförhet i de i lagförslaget angivna måltyperna, dels i fråga om valbarhetsreglerna och de därmed sammanhängande jävsförhållandena. Jag ber i detta sammanhang endast att få hänvisa till vad utskottet under dessa punkter anfört i betänkandet. Herr talman! Jag yrkar bifall till civilutskottets hemställan i dess betänkande nr 9 utom i fråga om reservationen 2, som jag redan yrkat bifall till.
Herr talman! Civilutskottets betänkande nr 9 är en fullföljd av förra årets beslut angående partiell omorganisation av länsstyrelserna — kanske skall vi säga länsförvaltningen, eftersom den berörde också andra länsorgan. Från början vill jag säga ifrån att detta är en reform i rätt riktning beträffande förvaltningsrättskipningen på länsnivå. Men det finns anledning att göra en del invändningar. Utskottets ordförande jämförde statsutskottets utlåtande förra året med civilutskottets nu föreliggande betänkande. Förra året hette det att man inte skulle ta ställning till om det bör vara länsstyrelseanknytning eller självständig förvaltningsrättskipning. Utskottet ställde det på framtiden. Man kände redan då till departementschefens inställning till det hela, men formellt ville man inte ta ställning. Man kan alltså inte åberopa att man intar samma ställning som då, men nu har utskottet sagt att det bör vara länsstyrelseanknytning i enlighet med vad departementschefen, som gått på länsstyrelsernas linje, föreslagit. Då finns det anledning att något granska konstruktionen. I civilutskottets betänkande nr 8, som vi behandlade för en stund sedan, finns ett schema återgivet från statsverkspropositionen. Man ser därav att länsstyrelsen förutom vissa andra avdelningar skall fördelas på planeringsavdelning, skatteavdelning och förvaltningsavdelning — jag kommer i fortsättningen att kalla den så; i propositionen och i utskottets betänkande återges den med något krångligare namn som avdelning för allmän förvaltning och förvaltningsrättskipning. Här finns en sak som vi inte tog upp i utskottet och som jag faktiskt måste fråga något om. Det står någonstans i propositionen och är även upprepat i utskottets betänkande, att förvaltningsavdelningens underavdelningar skall heta rättsenhet och allmän enhet. De skall motsvara nuvarande allmänna sektionen och prövningsnämndens kansli. Jag begriper inte riktigt vilken del av prövningsnämndens kansli som skall ligga där. Bör inte dessa uppgifter falla på själva länsrätten och länsskatterätten? Detta framgår inte klart i propositionen och inte heller i utskottets betänkande. Det är inte någon stor fråga, men det finns en oklarhet som man inte riktigt förstår då man läser handlingarna. Genom det föregående beslutet har vi inrättat 25 ordinarie tjänster som chefer för förvaltningsavdelningar. Vi vet att avsikten är att de i första hand skall ifrågakomma som ordförande i länsrätten och länsskatterätten. Här vill jag påminna om att det föreligger en oklarhet beträffande vikarieförordnande, något som också påpekats i utskottet. Ordföranden utses genom förordnande av Kungl. Maj:t, men vem skall utse vikarier? Skall länsstyrelsen göra det? Då blir ju vederbörande beroende av länsstyrelsens förordnande. Det finns något remissyttrande som talar om att åtminstone kammarrätten borde förordna vikarier. Det är en sak som inte är berörd i propositionen, och som man därför inte har riktigt klar för sig. De processuella reglerna ställer man på framtiden. Vi väntar på ett förslag till förvaltningslag och förvaltningsprocesslag. De är remitterade till lagrådet. Det är att vänta några propositioner i riksdagens slutskede. Då skall de tas med brådska, vilket inte är ovanligt i riksdagen, men kanske inte så lämpligt. Man borde ha klart för sig hur detta skall fungera när man nu tar organisationen. Men det är möjligt att hela reformen skjuts på framtiden — därmed menar jag ett halvår eller någonting sådant. Utskottet har ju utgått ifrån att man skulle kunna göra det. Det har ju inträffat andra händelser som gör att det kan vara svårt att genomföra allt detta till den 1 juli. I principfrågan är det en gammal folkpartilinje att förvaltningsrättskipningen skall vara självständig ifrån administrationen. Samma grundinställning finns i motionen 1217 av herr Enlund m.fl. och i motionen 1218 av herrar Ernulf och Sjöholm. Herr Enlund har gått litet längre. Han är orolig för att detta halva steg hindrar en mera genomgripande reform i framtiden. Herrar Ernulf och Sjöholm har också gjort starka invändningar, men accepterar detta som ett provisorium. Det är på den linjen vi har gått i reservationen 1. Efter ordförandens inlägg här behöver jag kanske inte gå in mera på vad utskottet sagt. Jag påpekar bara att civilutskottets uttalande nu att det är av principiella skäl som förvaltningsrättskipningen på länsnivå organiseras fristående inte är detsamma som statsutskottets uttalande förra året. Där hade man inte tagit den ställningen definitivt. Det finns en hänvisning till att länsberedningen håller på med dessa saker. Därmed har medgivits att det är fråga om ett provisorium, och det kan jag då konstatera. Inom folkpartiet har vi länge arbetat för mera domstolsmässiga former i förvaltningsrättskipningen. Vi anser oss ha fått stöd för detta i de senaste årens utredningar och remissutlåtanden från olika instanser. Departementschefen gör också ett halvt medgivande att det är principiellt riktigt. Lagrådet har tagit i riktigt ordentligt och hänvisar till Europarådets konvention angående skydd för de mänskliga rättigheterna och beklagar att departementschefen inte funnit det möjligt att nu pröva sådan organisation. Herr Ångström och jag har reserverat oss och grundar vår uppfattning på motionerna och på vad lagrådet har sagt. Vi kommer till den ställningen att detta är en reform i rätt riktning, men vi vill betrakta den som ett provisorium och ville ha detta framfört från utskottet och riksdagen till regeringen. Detta får väl också ses mot bakgrunden av den dubbla lojalitet som ordförandena i länsrätten och länsskatterätten råkar ut för när de är dels chefer för avdelning eller enhet i länsstyrelsen, dels ordförande i rätterna. Departementschefen har förutsatt att det i vissa län blir så mycket att göra i rättskipningen att mer än en befattningshavare kan vara sysselsatt med det. Jag tycker det är underligt att man då i sådana län laborerar med denna dubbelanställning. Innebär chefskapet för en avdelning eller enhet så litet att göra att man kan sköta det ”med vänster hand” om man är helt upptagen av domargöromål? I sådana fall tycker jag att man inte skulle koppla ihop dessa sysslor. I de län där det är mindre att göra med rättskipningen — framför allt på grund av mindre befolkning — kunde man tänka sig detta som ett provisorium. Nu har departementschefen förklarat att det rör sig om ett mycket litet antal personer inom länsstyrelsen som kan få sådana här förordnanden som ordförande. Det borde enligt min mening ha fått ett klarare uttryck i lagtexten. Där står nu bara att det skall vara lagfaren länsstyrelsetjänsteman. Om man är angelägen — som departementschefen säger sig vara — att betona länsrätternas självständiga ställning borde detta ha betonats genom ett direkt uttryck i lagen som inte kan missförstås. Nu får man läsa sig till det inte i propositionen utan i statsrådets yttrande om lagrådets uttalade oro över att det inte är så bra med den här dubbelställningen med länsstyrelsetjänsteman både som administrativ tjänsteman och som domare, Jag tycker att utskottet har varit i vänligaste laget. Jag står visserligen bakom den delen av utskottets yttrande, men jag har nu läst det om igen. Utskottet har sagt att vad motionärerna förordat inte kan anses stå i faktisk motsats till propositionen, som ”klart” innebär denna begränsning i rekryteringen av ordförande bland personer i chefsställning på förvaltningsavdelningen och ingen annanstans. Jag tycker att när man har uttalat sig så klart skulle man ha kunnat ändra på lagen. Det bör inte vara en motivlagstiftning. Lagparagrafen öppnar stora vidder, men sedan säger departementschefen i en kommentar till lagrådets uttalande att regeln är inte så vid utan begränsar sig till några få tjänster. Det uppkommer i nuvarande länsnämnder inte sällan rena jävssituationer. Det är många personer från länet som sitter i dessa nämnder. Sådana situationer klaras upp mycket enkelt. Vid vanliga jäv är saken klar. Men vad som enligt min erfarenhet är mycket svårt att klara av är delikatessjäv, som man kallar det. Vederbörande är alltså inte personligt jävig men på grund av sin tjänst eller sin anknytning till någon organisation e.d. besvärad av att delta i beslut. Ordförandena i dessa rätter är alltså besvärade av att vara landsstatstjänstemän samtidigt som de skall döma i frågor som länsstyrelsen på ett eller annat sätt kan ha haft att göra med utan att man direkt kan säga att de i målet är jäviga. Jag har inte reserverat mig på den punkten. Jag tycker att det ligger i själva reservation 1, som talar om självständiga förvaltningsdomstolar, men jag tycker att jag borde nämna det också. En av riktlinjerna i länsadministrationens omorganisation har varit att främja lekmännens inflytande. Det har påpekats här av herr Grebäck beträffande just antalet nämndemän som normalt skall delta i länsrätternas handläggning. Jag tycker också att det är mycket underligt att lagförslaget så starkt begränsar nämndemännens medverkan i länsskatterätten. Rätten skall vara domför om tre nämndemän är närvarande, och det får vara högst fyra. Först och främst är det, som herr Grebäck också nämnde, en nedskärning i förhållande till vad som gäller för länsprövningsnämnderna, vilka har sex lekmän i vanliga fall. Vidare är det lägre antal än vad tingsrätterna har med normalt fem. Man måste också säga att själva bestämmelsen är mycket underligt utformad. Det står: ”Rätten är domför med ordförande och tre nämndemän. Fler än fyra nämndemän får ej tjänstgöra i rätten.” Jag hoppas att jag inte kränker departementschefen och hans medhjälpare om jag nämner att jag har talat med en både domför och lagklok person i det här fallet. Han sade att det var bland det jämmerligaste han hade sett i lagtext. Rätten är domför med tre nämndemän och högst fyra får vara med. Det är så underligt uttryckt, att någon motsvarighet, såvitt jag förstår, inte finns i annan lagstiftning. Eftersom det inte finns några anvisningar om när det skall vara tre eller fyra nämndemän, blir det alltså ett ställningstagande av ordföranden, som kallar nämndemän: Är det här ett mål som jag behöver tre eller fyra nämndemän för att få ordentligt belyst? Det är alltså ett första ställningstagande — fyra nämndemän i vissa fall, tre i vissa fall. Sedan har han ett annat ställningstagande att göra, nämligen: Skall jag avgöra målet ensam eller inte? Det finns ju en sådan möjlighet också. Jag tycker inte att man skall försätta ordföranden i den situationen. Vi har alltså ett betydligt bättre förslag i vår reservation 2, nämligen att antalet nämndemän skall vara fyra. Får inkallad nämndeman förfall är dock rätten domför med tre nämndemän. Det tror jag är ett betydligt bättre förslag. Med vårt förslag vinner man dessutom fördelen av ett udda antal ledamöter, ordföranden plus fyra ledamöter. Med samma motivering för ett udda antal ledamöter som vi har för utskottens sammansättning här i riksdagen kan det anföras att man är i en bättre situation när skilda meningar yppar sig och omröstning skall ske i rätterna. Nu har man sagt att det inte skall förekomma omröstningar vid domstolarna i denna förvaltningsrättskipning, men man skall ju alltid lagstifta med tanke på det vidrigaste fallet, och det är ju det som uppkommer när olika uppfattningar uppträder. Då skall man kunna rösta utan den komplikation som ett jämnt antal ledamöter kan medföra. Som jag nyss antydde kan vissa mål av enklare beskaffenhet avgöras av ordföranden ensam, och i 6 § är sex sådana fall uppräknade. Bl. a. när det gäller förberedande av mål och mål i vilka saken är uppenbar kan ordföranden ensam fälla avgörandet. Men det finns också en annan kategori, där fyra olika slags mål är upptagna, vilka kan avgöras av ensam domare om denne ej finner särskild anledning att föra målen till fullsutten rätt. Herr Ångström och jag har i reservationen 3, som också grundar sig på motionen 1218, velat göra en ändring som kanske inte i sak är så stor. Också vi vill att klara små mål i dessa avseenden skall avgöras på enklaste sätt, utan att rättssäkerheten fördenskull är i fara, men vi vill ändra på bevisbördan. Vi säger att det inte skall vara så att domaren-ordföranden skall ha särskilda skäl för att föra ett mål till fullsutten nämnd. Vi tycker att det skall vara tvärtom: det normala skall vara fullsutten nämnd, men ordföranden kan få avgöra målet ensam, om han bedömer det vara av enkel beskaffenhet eller anser det höra till de aktuella fyra kategorierna. Han skall alltså göra prövningen åt det hållet i stället. Vi tycker att det är riktigare, vilket vi har framhållit i reservationen 3. Jag kommer slutligen till reservationen 4, som är gemensam för de moderata och folkpartistiska ledamöterna i utskottet. Den innebär att sådana personer som sysslar med taxeringsgöromål som ordförande, som ledamöter eller som suppleanter inte skall kunna utses till nämndemän i Nr 47 skatterätterna. Frågan har varit på tal under förarbetena. I den Fredagen den departementspromemoria som legat till grund för propositionen säger 19 mars 1971 man, att det självfallet bör undvikas att annat än i undantagsfall nämndeman samtidigt är ordförande i taxeringsnämnd. Departementschefen har utvidgat denna självklara princip till att omfatta såväl ordförande som ledamot och suppleant i taxeringsnämnd. Men departementschefen har där gjort ett uttalande som jag faktiskt tycker fordrar ett klargörande. Han har sagt att ledamot eller suppleant i taxeringsnämnd skall vara diskvalificerad för deltagande som nämndeman i skatterätt. Men vi har ju inte skilda nämndemän i länsskatterätt och länsrätt. Det är en gemensam nämndemannaorganisation. Skall man då på grund av ett departementschefsuttalande plocka ut vissa som inte får vara med i länsskatterätten? Det är inte så det skall fungera när man vill ha gemensam ordförande och gemensamma nämndemän. De skall kunna verka över hela fältet. Det bör inte vara så att specialister på taxering skall få döma i andra mål än taxeringsmål medan de som inte är specialister på taxeringsmål skall få sitta och döma i sådana. Det låter ju väldigt underligt. Jag undrar om inte detta är ett förbiseende i departementschefens uttalande, och jag vore intresserad av en förklaring på denna punkt. En av de vanligaste och troligen mest befogade invändningarna mot nuvarande skatterättskipning är att det i prövningsnämnd och i förberedande instanser på landskontoret sker en sammanblandning av första och andra instans. Är det då inte bäst att på en gång söka undgå fortsatt misstänksamhet på detta område genom att helt undvika att sammanblanda taxeringsförfarandet med förvaltningsrättskipningen? Herr talman! Reformen är ett steg i rätt riktning. Det steget skulle kunna bli betydligt stadigare, om kammaren ville bifalla de yrkanden som ställs i reservationerna 1, 2, 3 och 4 vid civilutskottets betänkande nr 9. Jag ber alltså att få yrka bifall till reservationerna. Låt mig slutligen tillägga att när det i reservationen 4 står ”ledamot eller suppleant i taxeringsnämnd” så menar vi givetvis att ordföranden också är ledamot i taxeringsnämnden. Han är visserligen utsedd på ett annat sätt, men han är ledamot.

Herr talman! Bara en kort replik till herr Tobé. Herr Tobé sade att det finns inget stöd för påståendet att statsutskottet hade tagit ställning till om man skulle organisatoriskt bryta ut förvaltningsrättskipningen på länsnivå eller inte. Jag har inget förflutet när det gäller statsutskottets handläggning av denna fråga. Hur det är med herr Tobé därvidlag vet jag inte säkert, men i statsutskottet var han ju med. Jag skall be att få anföra vad statsutskottet sade i sitt utlåtande nr 132 år 1970: ”De rättskipande organen får dock i praktiken en oberoende och jävsfri ställning. Dessa förhållanden, de fortsatta övervägandena om u den regionala skatteorganisationen samt det ännu på flera punkter otillräckliga underlaget för en slutlig prövning av länsrättens uppgifter har lett utskottet till att nu godta Kungl. Maj:ts förslag.” Ja, vad innebär nu Kungl. Maj:ts förslag? Går man till propositionen 103 så finner man att det står: ”Tillräckligt underlag för att i dag pröva en sådan organisation saknas emellertid. Däremot finns förutsättningar för att inom länsstyrelsens ram ge förvaltningsrättskipningen en organisatoriskt mer fristående ställning än för närvarande.” Det är till detta Kungl. Maj:ts uttalande som statsutskottet ansluter sig. Då kan jag inte tolka det på annat sätt än att utskottet vid detta tillfälle tagit ställning men ställt frågan öppen på längre sikt.

Herr talman! Jag vill först instämma med herrar Grebäck och Tobé i vad de sagt beträffande reservationen 2, som jag alltså yrkar bifall till. Jag har begärt ordet för att säga något om reservationen 4 och den motion som ligger bakom den. I taxeringsförordningen stadgas ju att av ledamöterna och suppleanterna i prövningsnämnd får inte fler än två samtidigt vara ledamöter eller suppleanter i taxeringsnämnd. Skälet till den begränsningen är givetvis att man har velat markera och kanske t.o.m. garantera prövningsnämndernas oberoende, självständighet och helt fristående ställning i förhållande till taxeringsnämnderna. Både 1950 års skattelagssakkunniga och 1955 års taxeringssakkunniga ansåg att ledamöter och suppleanter i prövningsnämnderna över huvud taget icke samtidigt skulle få vara ledamöter av taxeringsnämnder. Det är intressant att konstatera att till de sakkunnigas mening anslöt sig föredragande departementschefen, som var statsrådet Sträng, i den proposition som låg till grund för 1956 års taxeringsförordning.

Men även utskottet ansåg det föreslagna förbudet mot personsamband i princip vara berättigat. Vad som sålunda från olika håll hävdats beträffande relationen prövningsnämnd—taxeringsnämnd gäller i lika hög grad länsskatterätt— taxeringsnämnd. Beträffande valbarheten för nämndemän i länsskatterätt uttalar civilministern i den proposition som vi nu behandlar — som också herr Tobé nämnde — att ledamöter och suppleanter i taxeringsnämnd inte annat än i undantagsfall bör tjänstgöra som nämndemän i skatterätter. Civilministern har alltså i princip samma mening som tidigare från så många håll kommit till uttryck när frågan gällde ledamöter i prövnings nämnd. Men propositionen drar inte den logiska slutsatsen av denna mening, utan den nöjer sig med att ge uttryck för en förväntan att valmyndigheterna endast i undantagsfall skall komma att utse ledamöter eller suppleanter i taxeringsnämnd till nämndemän i skatterätter. Enligt min mening finns det nu all anledning, herr talman, att fullfölja den linje som statsrådet Sträng ville slå in på 1956 och därför också formellt stadga att ledamöter och suppleanter i taxeringsnämnd icke får vara nämndemän i skatterätt. Det här är en viktig principiell fråga, och det bör inte behöva råda någon tveksamhet hos någon medborgare, någon deklarant eller någon enskild part i ett taxeringsärende, om att personsamband icke föreligger mellan taxeringsnämnderna och skatterätterna och om att ledamöterna i skatterätterna är helt obundna i förhållande till taxeringsnämndernas verksamhet. Även om jävsbestämmelser givetvis kommer att hindra en nämndeman från att delta i avgörandet av mål som han tidigare haft befattning med i taxeringsnämnden — en sådan bestämmelse finner jag alldeles självklar — kan ett deltagande över huvud taget av samma person i arbetet i både taxeringsnämnd och skatterätt ur allmän rättssäkerhetssynpunkt anses olämpligt. Därmed vill jag, herr talman, yrka bifall till reservationen 4 av herr Tobé m.fl.

Herr talman! Till utskottsbetänkandet finns fogad en gemensam borgerlig reservation med nr 2, som tar upp frågan om antalet ledamöter i länsrätt och skatterätt. Jag skall uteslutande uppehålla mig något vid den reservationen och framföra några synpunkter i anslutning till den. När det gäller frågan om antalet ledamöter i dessa organ är det värt att understryka att reformen ju allmänt innebär att man nu inför ett lekmannainflytande på detta område. Hela länsstyrelsereformen är avsedd att verka i den riktningen som vi ju alla vet. På den punkten råder alltså inga olika meningar mellan reservanterna och utskottsmajoriteten. Departementschefen har i propositionen diskuterat dessa frågor ganska ingående. Jag tillåter mig citera ur propositionen några rader härom. Departementschefen säger bl.a. att antalet lekmän bör bestämmas efter vad som är mest ändamålsenligt från arbetssynpunkt och så att det blir möjligt att rekrytera väl lämpade personer för uppgifterna som ledamöter i skatterätt och länsrätt. När det gäller skatterätt säger han att sådan rätt bör liksom för närvarande är fallet med prövningsnämnd vara domför med tre ledamöter utöver ordföranden. Han säger också att när det gäller båda organen — skatterätten och länsrätten — bör antalet ledamöter vara lika, dvs. ordföranden plus tre. Man kan lika gärna säga ordföranden plus fyra, ty båda alternativen är som bekant möjliga att tillämpa enligt förslaget. I motionen 1218 diskuteras dessa frågor, och det förefaller som om motionärerna hyser en betydande förståelse för de argument som departementschefen anfört på denna punkt.

— ”bör rätten dock vara beslutför med ordförande och tre nämndemän.” Av vad jag har sagt framgår tydligt att detta är en detaljfråga i det större sammanhanget. Jag vill därmed inte säga att det är en betydelselös fråga — ingalunda. Som herr Tobé har sagt är det givet att om man har ett jämnt antal nämndemän plus ordföranden får man ett udda antal, en i och för sig tilltalande tanke. Men mot det står att ju större rätten är, desto mer tungrott blir arbetet, och svårigheten att med kort varsel inkalla rätten för handläggning av frågor ökar i motsvarande grad. Här är det fråga om en avvägning mellan olika i och för sig förståeliga argument. Inom utskottet har vi velat understryka att vi anser det rimligt att modellen med fyra nämndemän plus ordföranden användes vid viktiga avgöranden som organen har att fatta. I utlåtandet anföres att utskottet har ”förutsatt att mer svårbedömda mål alltid avgörs med fyra nämndemän”. Därmed har vi ju tillmötesgått motionärernas önskemål på denna punkt. Vårt ställningstagande är alltså grundat på de skäl som departementschefen enligt majoritetens mening på ett övertygande sätt har anfört i propositionen. När det gäller utlåtandet i övrigt har jag ingen anledning att uppehålla mig särskilt mycket vid det, eftersom utskottets ordförande närmare har redovisat utskottets ställningstagande på övriga punkter. Jag nöjer mig därför med vad jag nu har sagt, herr talman, och ber att på samtliga punkter få yrka bifall till vad utskottet hemställt.

Herr talman! Det gläder mig att herr Henrikson så dåligt kunde dölja sin sympati för reservationen angående antalet nämndemän. Jag förstår att han är av samma mening som vi, men han vill inte gå emot propositionen. Han säger att det blir samma resultat — det står att man kan ha tre eller fyra nämndemän. När man nu har den åsikten som herr Henrikson ger uttryck för, att det bör vara fyra nämndemän men att man vid förfall kan gå ned till tre — det är vad vi har krävt — och när man kan konstatera att paragrafen är jämmerligt utformad, dess like finns inte någonstans, då tycker jag att det är renhårigt att rösta på reservationen. Man är orolig för rekryteringen, och det står på flera ställen i propositionen att det är svårt att skaffa nämndemän. Erfarenheten från landstingens förberedande rekryteringsarbete — både det ena och det andra sker naturligtvis i förväg, och det är alldeles riktigt att man förbereder val av nämndemän, och det må också vara hänt att man förbereder lagens utfärdande — dessa förberedelser visar emellertid att det inte är svårt att rekrytera folk. Nämndemännen skall naturligtvis rekryteras bland människor som landstingen bedömer som lämpade för uppdragen. Sedan måste jag naturligtvis med en viss motvilja erkänna att utskottets ordförande måhända hade rätt i sitt uttalande att jag hade feltolkat statsutskottets utlåtande förra året; jag erinrar mig det nu. Det var en passus i civilutskottets betänkande som kom mig att få den uppfattningen. Dessutom var jag inte med i statsutskottet när det behandlade ärendet. Men jag får naturligtvis stå för vad som sades då.
Herr talman! Herr Tobés bedömning av — som han uttrycker det — den jämmerliga lagtexten får ju stå för hans räkning. Jag har inte försökt mig på en bedömning i det sammanhanget. Jag vill bara understryka vad jag sade tidigare, att också motionärerna har framhållit de här synpunkterna när det gäller möjligheten till rekrytering. Men därutöver har de accepterat tanken på att rätten skall vara domför med ordföranden plus tre nämndemän, och det har för övrigt också reservanterna gjort. Vad vi egentligen diskuterar här är väl närmast ordförandens ställning, dvs. vilka befogenheter man vill tillägga honom. Det har väl i hög grad att göra med hurvida man tror att ordförandena är mäktiga att på egen hand göra vissa ställningstaganden i det här sammanhanget. Vi har från majoritetens sida ansett att med de kvalifikationer som ordförandena skall ha bör det vara fullt rimligt att man lägger sådana avgöranden i ordförandens hand.

Herr talman! I anslutning till Kungl. Maj:ts proposition nr 14 med förslag om skatterätt och länsrätt har fru Holmqvist och jag väckt en motion, där vi krävt att antalet nämndemän i länsskatterätten skall vara minst tre och högst sex. Detta överensstämmer med förslaget i departementspromemorian, och det förslaget fick stöd i det stora flertalet av remissyttranden. Av de yttranden som redovisas i propositionen är det endast statskontorets som gått emot det då föreliggande förslaget om att antalet skall vara minst tre och högst sex. Även den praktiska erfarenheten av arbete i prövningsnämnderna talar för det högre antalet. Lokalkännedomen har sin betydelse samtidigt som det är självklart att ett större antal lekmän i rätten innebär större möjligheter för en noggrann granskning av alla de mål som förekommer. Jag är något förvånad över vad utskottet säger i anslutning till motionen 1219, då man talar om lottning av mål för särskild granskning. I motionen har vi inte talat om någon lottning, utan vad vi anfört är svårigheterna att hinna med en tillfredsställande granskning av de olika målen. Åtminstone i mitt län består uppdraget som ledamot i prövningsnämnden inte bara i att vara med vid plenum utan också i att dessförinnan verkligen ha trängt in i de olika ärendena. Prövningsnämndens ledamöter har tillgång till alla de handlingar som taxeringsintendenterna haft tillgång till när de tagit ställning, och vi har ansett att det är oerhört värdefullt att vi verkligen är ett rätt stort antal lekmän som har möjlighet att ta del av samtliga handlingar. I slutet av sessionerna händer det ofta att flera dagar tas i anspråk för läsning och granskning, och självfallet blir förutsättningarna bättre för denna granskning när det är ett större antal som kan delta i den. Vad sedan beträffar den enskildes ansvar för avgörandet i målen har det aldrig i motionen ifrågasatts något annat än att var och en har ansvar för beslutet. Departementschefen nämner inledningsvis i propositionen förvaltningsrättskipningens ökade betydelse och vikten av ett ökat lekmannainflytande. Lagrådet anför i sitt yttrande liknande synpunkter och säger sig ha svårt att finna motiv för att skatterätten skall ha mindre antal lekmän än prövningsnämnderna. Det är därför som man med förvåning konstaterar departementschefens och utskottets ställningstagande. Herr Henrikson sade här att man gick in för ett lekmannainflytande i de nya länsrätterna, och det är riktigt att man gör detta. Men när man talar om ett ökat lekmannainflytande stämmer detta dåligt överens med verkligheten åtminstone i vårt län, där prövningsnämnderna tidigare har bestått av åtta lekmän och nu begränsas till att ha i bästa fall hälften. Utskottet har nu utan reservation avstyrkt den motion som jag har berört. Vi beklagar detta och får väl återkomma. Möjligheten att vända kammaren mot ett enigt utskott är ju praktiskt taget obefintlig. I denna situation, herr talman, kommer jag att i stället stödja reservationen 2 av herr Grebäck m.fl. Det förslaget ger ju i varje fall ett något bättre utslag, då det innebär att det som regel skall finnas fyra nämndemän.

Herr talman! Det lagförslag om skatterätt och länsrätt, som riksdagen nu behandlar, ger enligt min mening anledning till en viss undran framför allt av två skäl som jag här vill peka på i egenskap av motionär. För det första torde det vara mycket ovanligt att riksdagen antar ett lagförslag, som blivit så starkt kritiserat av lagrådet — landets främsta expertis i lagfrågor. Lagrådet har visserligen tillstyrkt förslaget men endast som ett provisorium i avvaktan på att helt fristående regionala förvaltningsdomstolar kommer till stånd. Vad som nu sker är alltså att riksdagen godtar ett lagförslag, som enligt framstående experter inte innebär den bästa lösningen. Den andra omständigheten, som jag anser vara märklig, är att det utredningsarbete som föregått den nu pågående omorganisationen av länsstyrelserna egentligen ledde till helt andra resultat beträffande i vart fall skatterätter än det förslag som nu genomförs. Jag syftar här på landskontorsutredningens betänkande och förslag om inrättande av helt fristående och från länsstyrelsen skilda skatterätter, där den bärande principen var att åstadkomma total boskillnad mellan fiskala och dömande uppgifter i skatteärenden. Den principen kommer till klart uttryck i följande skrivning i landskontorsutredningens betänkande: ”Vi måste också bestämt avvisa tanken på att prövningsnämndens kansli skall ingå i skatteverket. En sådan organisation skulle från rättssäkerhetssynpunkt vara ännu mer diskutabel än den nuvarande organisationen.” Lägger man bredvid detta uttalande lagförslagets 2 §, som säger att skatterätt skall ha sitt kansli i länsstyrelsen och mellankommunala skatterätten sitt kansli i riksskatteverket, då har man enligt min mening beskrivit två helt oförenliga ståndpunkter om hur den dömande verksamheten i skatteärenden bör ordnas. Landskontorsutredningens förslag sändes på remiss till bl.a. landstingen och länsstyrelserna. Svaren från dessa två grupper av remissinstan ser kan i korthet sammanfattas så här: Landstingen tillstyrkte förslaget, varvid det främsta och bärande motivet torde ha varit, att man nu äntligen skulle åstadkomma boskillnad mellan fiskala och dömande uppgifter. Flertalet länsstyrelser avstyrkte förslaget och förordade i stället en omorganisation inom länsstyrelsernas ram, dvs. att man i långa stycken bibehåller samröret mellan fiskala och dömande organ. Därmed är vi, herr talman, framme vid det enligt min mening mest anmärkningsvärda vid handläggning av detta ärende. landstingen är de enda för befolkningen direkt representativa regionala organen, men deras uppfattning i en för de flesta medborgare så viktig fråga tas det mindre hänsyn till. Beträffande det förslag som nu genomföres har dessa organ över huvud taget inte givits tillfälle att yttra sig. Jag skulle tro att om så skett skulle landstingen ha ställt sig ganska kritiska, eftersom det inte finns anledning tro att de skulle ändrat uppfattning sedan våren 1968. Större betydelse synes däremot ha tillmätts länsstyrelsernas remissvar, eftersom den föreslagna utformningen av de regionala skattedomstolarna i stort sett överensstämmer med vad länsstyrelserna önskat. Detta större hänsynstagande kan möjligen motiveras av länsstyrelsernas stora sakkunskap inom ifrågavarande ämnesområde. Men efter den utomordentligt kraftiga kritik som bl.a. lagrådet riktat mot den organisation som nu föreslås, så finns det anledning även för en lekman att på allvar ställa frågan om vad som varit det vägledande intresset, när länsstyrelserna tog ställning emot landskontorsutredningens förslag beträffande skatterätterna. Intresset kan knappast ha varit koncentrerat kring frågan hur man skulle få bort de nuvarande bristerna ur rättssäkerhetsoch effektivitetssynpunkt. Snarare har man sett det angeläget att undanskymma olägenheterna med den nuvarande ordningen. Jag vill, herr talman, med ett par exempel illustrera hur denna kan te sig ur den klagande skattskyldiges synpunkt. Det första gäller en tvist om ett värdeminskningsavdrag på skog. Taxeringsnämnden hade sänkt ett värdeminskningsavdrag på skog med ledning av ett yttrande från en framstående skogsexpert på länsplanet. När sedan utslaget från prövningsnämnden kommer visar det sig att prövningsnämndens beslut uteslutande bygger på ”länsstyrelsens skogssakkunnige”, som i sin tur visar sig vara samma person som anlitats av taxeringsnämnden. ”Taxeringsintendentens förklaring till kungl. kammarrätten” inleds sedan med följande mening: ”Åberopande vad länsstyrelsens skogssakkunnige — — — anfört — — — .” Kammarrätten meddelar bara att den ”tagit målet under övervägande”. Det finns såvitt jag förstår bara ett försvar för den ordning som detta exempel illustrerar, och även det kanske kan ha en viss bärkraft. Det måste bli väldigt billigt. Det behövs ju bara en utredning — i detta fall den som gjordes redan i taxeringsnämnden och som sedan följde med hela vägen genom alla instanser ända upp i kammarrätten. Om det på något ställe på vägen förekommit någon bedömning av annan person än ”länsstyrelsens skogssakkunnige” kunde i vart fall den skattskyldige inte utröna. Det andra exemplet är följande. Ett ombud för en klagande skattskyldig uppsöker länsstyrelsen och ber att få tala med föredragande tjänsteman i prövningsnämnden, Den person han hänvisas till visar sig emellertid vara dels chef på prövningsnämndens kansli, dels ordförande i den särskilda taxeringsnämnd som behandlat den klagandes deklaration. När den skattskyldiges ombud påpekar det säregna i situationen förklarar tjänstemannen helt korrekt att han självfallet inte kommer att befatta sig med ifrågavarande besvärsärende. Den besökande hänvisas då till en annan och yngre tjänsteman som tilldelats ifrågavarande ärende och som, såvitt man kan förstå, nu måste ha fått den delikata uppgiften att pröva ett beslut som hans egen överordnade i egenskap av ordförande i taxeringsnämnden var ansvarig för. Någon kanske invänder att den omorganisation som nu genomföres ändå innebär en förbättring, så att de exempel som jag här nämnt inte i framtiden skall kunna återupprepas. Jag känner mig inte helt övertygad på den punkten, eftersom det resonemang som förs i propositionen om skatterättspersonalens förhållande till länsstyrelsen är begränsat till att i huvudsak gälla ordförandens ställning. Jag tycker inte heller att den bevisföring som presenteras av rättschefen i civildepartementet Sten Wickbom är särskilt övertygande, när han i en hörnartikel i Dagens Nyheter i onsdags skriver följande: ”Det har emellertid förekommit andra uttalanden av innebörd att de nya domstolarna i realiteten skulle komma att stå under inflytande av länsstyrelsen. Det är med anledning härav angeläget att slå fast att det samband med länsstyrelsen som kommer att bestå blir av uteslutande administrativ natur och att länsstyrelserna inte får något som helst inflytande över den dömande verksamheten.” Men blir det ändå inte ganska svårt att övertyga allmänheten om att domstolarna inte kommer att stå under länsstyrelsernas inflytande, om domstolarnas ordförande är anställda som tjänstemän på länsstyrelsen? Kan en person vara oberoende av sin egen arbetsgivare? Vad jag här har sagt — och detta är jag mycket angelägen att understryka, herr talman — får inte i något enda fall uppfattas som kritik mot de befattningshavare på länsstyrelserna som nu har att handlägga skatteärenden enligt den gällande ordningen. Jag är tvärtom övertygad om att denna handläggning sker helt opartiskt och i överensstämmelse med gällande instruktioner. Och i det sistnämnda av mina exempel bifölls för övrigt besvären. Det jag har sagt bör i stället uppfattas som kritik mot den bindning vi för närvarande har mellan prövningsnämnden och övrig skatteförvaltning på länsplanet. Och det bör även uppfattas som kritik mot det lagförslag vi nu behandlar, eftersom samma bindning i någon mån ändå kvarstår. Jag har med det anförda velat ge bakgrund och motiv för vår motion. Efter den behandling som ärendet fått i utskottet finner jag det emellertid inte meningsfullt att här i kammaren vidhålla vårt avslagsyrkande. Vårt önskemål att fristående regionala förvaltningsdomstolar så småningom skall komma till stånd har tagits upp i reservationen 1 av herrar Tobé och Ångström genom en skrivning och ett yrkande som jag helt kan instämma i. Jag kan för övrigt också instämma i yrkandena i Övriga reservationer. Herr talman! Jag ber sålunda att få yrka bifall till de reservationer som fogats till civilutskottets betänkande nr 9.

Herr talman! En viktig princip i vårt samhällsskick är att domstolarna skall ha en fri och oberoende ställning. Den principen är vi väl alla överens om. Frågan är om länsskatterättens och länsrättens organisatoriska anknytning till länsstyrelserna minskar detta oberoende. Man kanske kan säga att den frågan har två aspekter. Den första är huruvida det faktiska oberoendet blir mindre. Den andra är huruvida man kan räkna med att allmänhetens förtroende till dessa nya domstolar skall vara lika stort när de är inbyggda i länsstyrelsen, organisatoriskt sett, som om de är fullt fristående. Jag menar att för att en domstol skall kunna fungera tillfredsställande fordras det bl.a. två ting, dels att domstolen själv är oberoende och självständig, dels att den har allmänhetens förtroende i detta hänseende. Ett misstroende, det må vara oberättigat, minskar domstolens funktionsduglighet. För att här ta den sista frågan först föreställer jag mig ändå att allmänheten när det gäller taxeringsbesvär, omhändertagande av barn och alkoholsjuka m.m. skulle ha större förtroende för en instans som är helt fristående från länsstyrelsen än till de föreslagna organen. Jag tror också att Europarådets konvention om de mänskliga rättigheterna, som lagrådet hänvisar till, just är ett uttryck för denna uppfattning att förtroendet för en domstol är större om den står helt fri i allmänhetens ögon. Det är därför redan från denna utgångspunkt att beklaga att man inte har velat ta steget fullt ut och skapa fristående domstolar inom förvaltningsrättskipningen. När det gäller den andra frågan, om den organisatoriska anknytningen till länsstyrelserna minskar domstolarnas faktiska objektivitet och oberoende, så är den litet mera komplicerad att besvara. I varje fall får man i första omgången räkna med att till domare utses tjänstemän vid länsstyrelserna, och visst kan vi lita på att dessa tjänstemän lojalt kommer att sträva efter objektivitet och opartiskhet i sin dömande verksamhet. Men ändå kan man kanske befara att de kommer i situationer, där de får en otillfredsställande uppgift.

Jag betonar att detta är en nyansering, ty det är klart att en administratör skall tillgodose rättssäkerhetssynpunkterna också, och lika klart är att även en domare måste försöka arbeta rationellt. Så långt har man nu inte velat gå, att man låter en person sitta och utföra taxeringsrevision på förmiddagarna — alltså en åklagaruppgift — och sitta som domare på eftermiddagen. Jag tror att allmänheten skulle tycka att det var något egendomligt, om man såg en person i domstolen den ena dagen uppträda som åklagare och förfäkta nödvändigheten av att upprätthålla allmänpreventionen, och andra dagen se honom sitta och döma i mål — även om vederbörande tjänsteman strävade efter att iakttaga all möjlig objektivitet. Enligt det föreslagna systemet kan en tjänsteman ena dagen tjänstgöra som administratör — det är då att märka att länsstyrelsen har till uppgift t.ex. att utöva tillsyn över barnavårdsnämnder och nykterhetsnämnder och kan — jag vet inte om man har tänkt sig denna ordning även i fortsättningen — ge vissa direktiv, allmänna eller ingripande i särskilda fall, som ju förekommer. Den tjänsteman som gjort detta eller i varje fall en kollega till honom inom länsstyrelsen kan senare som domare få ta ställning till en invändning från en part att utfärdade direktiv, generella eller speciella, är olagliga eller i varje fall olämpliga och inte bör godtas av domstolen. Är inte det en situation som är otillfredsställande ur objektivitetssynpunkt och framför allt för den enskilde tjänstemannen själv? Han kommer i en besvärlig ställning som det för alla men kanske främst för en domare är mycket viktigt att undvika. Låt oss tänka oss det andra fallet, vikariatstjänstgöring. Man hämtar t.ex. en person från den administrativa enheten för tjänstgöring som domare, varvid han kanske skall ta ställning till direktiv från eller tillsynsåtgärder som företagits av hans administrative chef, under vilkens ledning han sedan skall återgå att tjänstgöra i länsstyrelsen. Då säger väl statsrådet att vi litar på denne tjänstemans objektivitet när han sitter som domare, och det kanske jag också gör. Men är det inte en otillfredsställande situation att ena veckan tjänstgöra som domare och pröva sin tidigare chefs direktiv och nästa vecka återgå till att tjänstgöra under denne chef? Nu får man inte, tycker jag, genom propositionen någon riktig klarhet i om sådana situationer skall kunna uppstå. Det beror ju ganska mycket på hur vikariatsförhållandena ordnas, och det får vi ingen upplysning om. Även om kammarrätten kommer att meddela förordnandena är en sådan situation otillfredsställande. Det skulle vara intressant att höra hur statsrådet har tänkt sig att sådana situationer skall undvikas — jag föreställer mig att statsrådet inte anser att det vore lämpligt att sådana fall kan inträffa.

Herr talman! Med anledning av den fråga som herr Tobé ställde vill jag säga att det enligt min mening inte finns några skäl att föreskriva valbarhetshinder för ledamot i taxeringsnämnd när det gäller länsrätt. Nämndemännen skall nu vara gemensamma — det är riktigt — för länsrätt och skatterätt. Men bl.a. av det skälet har man valt att inte föreskriva valbarhetshinder. I stället hänvisar vi till att om ledamot av taxeringsnämnd undantagsvis skulle väljas till nämndeman, så är denne jävig i skatterätten om mål från hans eller hennes taxeringsnämnd skulle handläggas där. Vad beträffar de övriga kollisionsrisker som skulle kunna förekomma — jag tänker på vad herr Ernulf talade om — är det självklart att man får eliminera sådana kollisionsrisker genom de instruktioner som skall skrivas. Låt mig sedan i övrigt få säga någonting rent allmänt om den debatt som förts med anledning av denna reform. Reformen av förvaltningsrättskipningen avser att tillgodose tre huvudsyften, nämligen att förbättra handläggningsformerna, stärka lekmannainflytandet och åstadkomma större åtskillnad mellan förvaltningsrättskipning och annan förvaltning. Genom att tillskapa särskilda domstolar vid länsstyrelsen — länsrätten och länsskatterätten — har förutsättningar skapats för bättre och, särskilt ur rättssäkerhetssynpunkt, mer ändamålsenliga handläggningsformer. Den nya förvaltningsprocesslag som föreslagits av regeringen och som nyligen handlagts av lagrådet avses bli tillämplig på regeringsrätten, kammarrätten, skatterätt och länsrätt. Genom att betydande målgrupper förs över från själva länsstyrelsen till de nya domstolarna ökar lekmannainflytandet i rättskipningen. Jag tror att alla är överens om värdet härav. Det har emellertid sagts i några av motionerna och i en reservation, liksom av talare här i dag, att regeringsförslaget beträffande antalet nämndemän rimmar illa med ambitionen att stärka lekmannainflytandet; man har därvid hänvisat till bl.a. bestämmelserna om antalet lekmän i prövningsnämnderna. Låt mig i denna fråga bara få säga att regeringens förslag i denna del förvisso inte är uttryck för en mindre positiv värdering av lekmannainflytandet än reservanternas. Men vi har också velat se frågan praktiskt. Vi vet att rätten ofta med kort varsel måste resa ut inom länet för att ta ställning i mål av brådskande natur. Innebörden av reservanternas förslag är att nästan undantagslöst fyra nämndemän måste deltaga. Jag anser för min del att propositionsförslaget med den valbarhet mellan tre och fyra nämndemän i rätten som det medger är bättre av praktiska skäl. Jag tror ingen kan påstå att en möjlighet att välja mellan tre och fyra nämndemän, beroende på omständigheterna och målens karaktär, mer åsidosätter lekmannainflytandet och rättssäkerheten än föreskriften att fyra måste infinna sig men att nämnden kan vara beslutför med tre nämndemän. Jag tycker att detta ur den synpunkten är en liten fråga; lekmannainflytandet blir väl med båda dessa lösningar detsamma. En stor del av debatten — även i den mån den har förekommit i tidningspress — har rört åtskillnaden mellan förvaltningsrättskipningen och förvaltningen i övrigt. Detta är naturligtvis en viktig fråga. Jag beklagar om man av den debatten har fått det intrycket att vi på något sätt skapar en ordning, som ökar det organisatoriska sambandet mellan dömande och förvaltning vid länsstyrelserna eller att man t.o.m. ger länsstyrelserna möjlighet att påverka dem som får dömande uppgifter i denna deras verksamhet. Jag vill inte säga att riksdagsdebatten i dag har haft den tongången, men en del av den debatt som har förekommit i tidningspressen har närmast givit intryck av att man skulle tro att det är på detta sätt. Vad som sker är i stället att man avsevärt minskar det samband som nu finns och i väsentlig utsträckning genom att föra över ett avsevärt antal nya målgrupper på domstolarna ytterligare avskärmar dömandet från den egentliga länsstyrelseverksamheten. Man kan då fråga: Varför inte ta ytterligare ett steg och skapa helt fristående domstolar? Jag vill säga att ingen med fog kan påstå, att det samband som finns kvar mellan domstolarna och länsstyrelsen och som är av uteslutande administrativ natur skulle innebära någon risk för bristande objektivitet. Lagrådet har vid granskningen av lagförslaget inte påstått något sådant, och ingen annan sakkunniginstans har gjort det heller. Lagrådet har tillstyrkt förslaget och ansett att det innebär en avsevärd förbättring av nuvarande förhållanden. Vad som har sagts — bl.a. har lagrådet gjort det — är i stället att det kan finnas risk för att föreställningar om bristande objektivitet kan uppstå. Man bör ha i minnet att det bara är detta som det skulle kunna vara fråga om, när man redan nu vill ta ställning till förmån för fristående regionala förvaltningsdomstolar, alltså risk för föreställningar om bristande objektivitet.

En hel rad spörsmål måste nämligen utredas, innan man kan göra ett sådant ställningstagande. Jag kan peka på t.ex. frågan om länsrättens kompetens. Det har förutsatts att flera målgrupper skall kunna tillföras länsrätten efter hand som man vinner erfarenheter av dess verksamhet. Även frågan om geografiska verksamhetsområden för helt fristående regionala förvaltningsdomstolar måste man utreda närmare, om man nu skulle bestämma sig för att sådana skall inrättas. Vi har alltså inte underlag för ett sådant beslut i dag. När nu den regionala samhällsverksamheten över huvud taget skall ses över inom länsberedningen, måste det därför vara riktigt att också förvaltningsrättskipningen får omfattas av den översynen och i organisatoriskt hänseende blir föremål för en bedömning, samordnad med bedömningen av samhällsverksamhetens organisation i övrigt på länssidan.

Det bör alltså ingå i länsberedningens arbete att se över dessa frågor. Låt mig sammanfattningsvis ändå konstatera att den reform som vi nu har möjlighet att fatta beslut om ger oss avsevärda fördelar när det gäller förvaltningsrättskipningen med avseende på handläggningsformerna, lekmannainflytandet och åtskillnaden mellan förvaltningsrättskipning och förvaltning.

Herr talman! Jag skulle vilja påpeka att i principiellt avseende står reservanterna på samma ståndpunkt som statsrådet gör, men ur funktionella synpunkter vill han nu inte ta ställning till den självständighet som han har sagt att han principiellt stöder. Jag hoppas och tror att den här reformen inte skall medföra en dålig rättskipning, men jag anser att den skulle bli bättre — och i varje fall få ett bättre anseende — om man mera tillgodosåg självständigheten. Vi har också följt propositionen men vill ha detta utsagt klarare än vad som framgår av utskottets utlåtande. Statsrådet talade om antalet nämndemän. När det gäller brådskande ärenden är det mycket bättre att kalla fyra. Om en får förfall kan ärendet behandlas ändå. Kallar man bara tre och en får förfall, uppstår det besvärligheter. Även ur den synpunkten är vårt förslag bättre än departementsförslaget.
Herr talman! Vad gäller frågan om valbarhet som nämndeman har departementschefen endast talat om att nämndeman inte får delta i avgörande av mål som han tidigare haft befattning med i taxeringsnämnd, alltså den rena jävssituationen. Jag konstaterar att departementschefen inte uttalade sig i den stora frågan, dvs. om olämpligheten av personsambandet över huvud taget. Det har departementschefen dock nämnt i propositionen.
Herr talman! Ett par ord om antalet nämndemän. Det är riktigt som statsrådet säger att skillnaden inte blir så stor mellan majoritetsoch minoritetsförslagen. Jag vill bara påpeka, att om rättens ordförande skall avgöra om tre eller fyra nämndemän skall kallas, måste han träffa detta avgörande åtminstone en vecka eller kanske tio dagar innan domstolen skall sammanträda. Nämndemännen bör ha så pass mycket rådrum. Det innebär att han skall sätta sig och läsa målen så lång tid före sessionen, om han skall kunna ge nämndemännen ett rimligt rådrum. Detta är opraktiskt och föranleder dubbelarbete. Var och en som sysslar med dömande verksamhet vet att man i så fall först måste läsa målet i förväg och sedan dagen före sammanträdet. När det gäller förvaltningsrättskipningen — i viss mån till skillnad från vad vad som gäller vid de allmänna domstolarna — förmodar jag att rättens ordförande måste läsa målen på förhand. I de allmänna domstolarna strävar vi efter att göra detta onödigt med hänsyn till rättegångsprocedurens utformning där.
Herr talman! Jag vill bara säga till herr Ernulf att den situationen kan inträffa att ordföranden tvingas att kalla till ett sammanträde samma dag. Han får kanske kalla på morgonen för att rätten skall kunna sammanträda på eftermiddagen.
Herr talman! Den omständigheten att man i undantagsfall kan nödgas sammankalla nämndemännen med kort varsel innebär inte att man bör göra detta till rutin.

Herr talman! Vi har nu att behandla frågan om förvärv av konst för statens byggnader. Från anslaget i fråga bekostas sådana förvärv av konst till statens byggnader och andra lokaler för statliga myndigheter som beslutas av statens konstråd. Förvärven kan avse konst som särskilt beställts i anslutning till olika byggnader: stafflikonst, skulptur, grafik osv. Ramen för konstbeställningar för 1971/72 är nu fastställd genom ett förslagsanslag på 2,5 miljoner kronor. Det är samma summa som anslaget för 1970 70 var större än detta. De var drygt 2675 000 kronor. Jag menar att det är klart otillfredsställande att statens anslag till inköp av konst under de senaste åren inte höjts mer än vad som nätt och jämnt motsvarar de allmänna prisstegringarna. Staten bör satsa betydligt mer på förvärv av konst än vad som nu sker och försöka nå upp till den norm som man försökt tillämpa i det offentliga byggandet, nämligen att minst 1 procent av byggnadsvärdet skall anslås till konstnärlig utsmyckning. Det är för resten den regeln som ibland har kallats för Engbergsregeln. Det var ju Arthur Engberg som en gång i världen, redan 1937, ivrigt pläderade för detta. Skulle regeln om 1 procent av byggnadsvärdet tillämpas, skulle anslaget vara mer än dubbelt så stort som det nu är. Det här gäller självfallet också landstingen och primärkommunerna. Samtidigt som konstinköpen ger konstnärerna avsättning för deras produkter och därmed både stimulans och pengar bidrar de till att skapa estetiskt tilltalande miljöer. Inför nästa budgetår har nu statens konstråd begärt en höjning av ramen för konstbeställningar med 500 000 kronor till 3 miljoner kronor. För att i någon mån tillgodose det ökade behovet bör enligt vår mening beställningsramen för nästa budgetår höjas med 250 000 kronor — vi har inte ansett oss kunna sträcka oss längre — alltså till 2 750 000 kronor. Utskottet säger nu att det i och för sig har förståelse för önskemålen om ökade insatser i fråga om anskaffningen av konst för statens byggnader m.m. men anser sig dock böra biträda Kungl. Maj:ts förslag om oförändrad beställningsram och oförändrat anslag. Vi reservanter menar att det inte räcker med bara en teoretisk förståelse för den här saken, utan det behövs en handgriplig insats till förmån för förvärv av konst för statens byggnader, varför jag, herr talman, vill yrka bifall till reservationen 1.

Herr talman! I statsverkspropositionen föreslås det, som herr Källstad har sagt, att anslagsbeloppet skulle vara detsamma för kommande budgetår som för innevarande. Jag vill här erinra om att beloppet har höjts undan för undan och att ramen för innevarande budgetår är 300 000 kronor högre än året innan. Det kan naturligtvis diskuteras vad som är den rätta summan. Att det är av stort värde att vi kan köpa konst, att det är av stort värde för dem som får sälja den och att det behövs för att skapa sådana vardagsmiljöer och sådana representationsmiljöer som man önskar, det är vi alla överens om. Utskottet har nu, säger herr Källstad, uttalat att i och för sig har man förståelse, men det räcker inte med teoretiska resonemang, menar herr Källstad, utan här behövs det också att vi skall konkret gå in och bevilja pengar. Vi har inte obegränsat med pengar, det vet vi, utan man har fått iaktta sparsamhet på många områden. Därmed är ju inte på något sätt sagt att utskottet skulle sakna vare sig intresse eller uppskattning av konst. Beträffande landstingen och primärkommunerna kan ju inte vi besluta hur de skall göra med sina konstinköp. Vi kan bara uttala en förhoppning att det också där skall finnas förståelse för behovet av konst. Vi har i varje fall i utskottet inte ansett oss kunna följa motionärerna. Jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan, som innebär att man följer vad som är föreslaget i statsverkspropositionen.

Herr talman! Jag skulle som svar på vad herr Mattsson i Lane-Herrestad här har anfört vilja hänvisa ytterligare något till statens konstråd, som har speciella synpunkter på denna fråga vilka är värda att beakta. Till stöd för sitt förslag om ökad beställningsram hänvisar statens konstråd till att den sammanlagda kostnaden för investeringar i nybyggnadsverksamhet för byggnadsstyrelsen och för fortifikationsförvaltningen under budgetåret 1971/72 har beräknats till inte mindre än 740 miljoner kronor. Skall man tillämpa enprocentsregeln, vilken vi har som en idealisk målsättning, skulle det i varje fall bli fråga om 7,4 miljoner kronor. Vi är långt ifrån denna summa. Vi reservanter har i varje fall försökt ta ett steg närmare denna målsättning. Men det är inte nog med denna nybyggnadsverksamhet för byggnadsstyrelsen och fortifikationsförvaltningen, utan en genomgripande ombyggnad beräknas bli genomförd för en summa av ca 80 miljoner kronor, och dessutom förhyrs lokaler av staten för en kostnad av ca 160 miljoner kronor. Vidare har statens konstråd under senare år fått breddade uppgifter. Kravet på att ge inte bara representationsmiljöer utan också det statliga arbetets vardagsmiljöer en karaktär som är estetiskt stimulerande har växt sig allt starkare. Det som under senare år särskilt karakteriserat utvecklingen är ökade beställningar av textil konst, stafflikonst, grafik, teckningar och mindre skulpturer. Statens konstråds nuvarande resurser är emellertid otillräckliga i förhållande till den målsättning som angivits av statsmakterna. Jag tycker att även detta stärker den uppfattning som vi har fört fram i reservationen.
Herr talman! Ja, herr Källstad, vi är överens om att det är bra att man har konst också i statens byggnader. Det är inte om det som diskussionen egentligen skall föras, utan frågan är om man har medel. Man får ju göra avvägningar om man har råd att i detta läge öka anslaget. Visst kan vi säga att idealet är 1 procent, och då skulle man komma upp i ett anslag på över 7 miljoner kronor. Men inte heller då kan man i särskilt hög grad hänvisa till statens konstråd, eftersom det ju inte har kommit med ett större äskande än en höjning med 500 000 kronor. Inte ens de som skall bevaka dessa intressen har alltså på långt när kunnat komma upp till enprocentsmålet. Herr talman! Jag vidhåller mitt yrkande.

Herr talman! Till komplettering av herr Mattssons i Lane-Herrestad synpunkter skall jag bara göra ett litet påpekande. Herr Källstad hänvisar utförligt till statens konstråds framställning som grundval för det yrkande han själv företräder. Nu förefaller det emellertid som om denna framställning vilar på en ganska vacklande grund. Som herr Källstad påpekade har konstrådet utgått från den sammanlagda beräknade kostnaden för investeringar i nybyggnadsverksamhet för byggnadsstyrelsen och fortifikationsförvaltningen under budgetåret 1971/72 och beräknat denna summa till 740 miljoner kronor. Vidare nämner man kostnaderna för ombyggnader och lokalhyror. Nu förhåller det sig emellertid så att inom denna ram, 740 miljoner, befinner sig åtskilliga investeringar som icke rimligen kan betecknas som byggnader av den typ som här skulle komma i fråga. I summan ingår investeringar i vattenfall, vägar och järnvägar samt tekniska investeringar inom televerket. Och vad gäller fortifikationsförvaltningen så ingår där också befästningsanläggningar, och — med all respekt för våra värnpliktigas skönhetslängtan — det är kanske inte riktigt rimligt att tänka sig en tavelutsmyckning i sådana sammanhang. I varje fall kan det inte ha varit Arthur Engbergs tanke att man skulle ha den sortens anknytningar när han en gång i världen lanserade idén om 1 procent av byggnadskostnaderna till konstnärlig utsmyckning.

Herr talman! Under punkten 8 i utskottets betänkande har avslag yrkats på en motion av mig och herr Johansson i Skärstad, vari hemställes att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t skulle hemställa om en skyndsam utredning angående inrättande av en musikfilial i Eksjö. I anledning därav vill jag framföra följande synpunkter. Vårriksdagen 1970 fattade med mycket liten marginal beslut om att militärmusikkåren i Eksjö skulle nedläggas den 1 juli 1971. Beslutet om en indragning av kåren i Eksjö har skapat misstämning och oro bland musikpersonalen. Många av musikerna har under decennier tillhört musikkåren och byggt egna hem i Eksjö med omnejd. De känner därför, helt naturligt, en fast anknytning till bygden. Ett flertal bland musikpersonalen har anmält sin avsikt att söka anställning i eller i närheten av Eksjö och då utanför den kommande regionmusikorganisationen. Detta skulle leda till en avtappning av skickliga yrkesmusiker och få negativa konsekvenser för regionmusikorganisationen.

Underlag för en sådan åtgärd finns bland musikerna i Eksjö. I flera remissyttranden, bl.a. från Jönköpings kommuns kulturnämnd, förordas en sådan åtgärd. En mindre musikavdelning i Eksjö skulle vara helt i linje med den decentralisering som eftersträvas i den kommande regionmusikorganisationen. Eksjökåren har under läsåret 1970/71 utfört 87 skolkonserter i Jönköpings län. Denna verksamhet har prioriterats vid utformningen av kommande rikskonsertverksamhet. Verksamheten har på grund av närheten till respektive skolor icke varit kostnadskrävande. Motsvarande verksamhet från Jönköping skulle innebära betydande merkostnader i form av reseoch traktamentskostnader. Det är också anmärkningsvärt att musikkårer placerats i både Jönköping, Borås och Skövde medan däremot hela östra Småland blir helt utan musikavdelning.

Avståndet mellan Jönköping och Eskjö, ca 6,5 mil, gör att de båda avdelningarna med lätthet kan samarbeta vid större musikframträdanden. Norra Götalandsregionen är dessutom den enda region, med undantag för de båda Norrlandsregionerna, som inte har tillgång till någon statsunderstödd yrkesorkester. Det är därför icke orimligt att Norra Götalandsregionen tillförs ett antal musiker utöver vad som föreslagits. Slutligen vill jag framhålla betydelsen av de framträdanden på pensionärshem och vårdanstalter som kåren gör. Inom den region i vilken Eksjökåren hittills verkat finns 45 pensionärshem och vårdanstalter. Flera musiker vid Eksjökåren avser att bo kvar i Eksjö men har i nuläget sökt till Jönköping. De avser att i fortsättningen pendla mellan Eksjö och Jönköping, vilket måste betraktas som en mycket dålig lösning, då dessa musiker i stor utsträckning kommer att medverka vid musikframträdanden i Eksjö med omnejd. Om en musikavdelning kommer till stånd i Eksjö räcker det med resor till Jönköping vid de tillfällen då de behövs där, vilket kanske skulle inskränka sig till två tre dagar per vecka. Bibehållandet av en musikavdelning i Eksjö skulle främja musiklivet högst väsentligt, vilket ju till sist är meningen bakom regionmusikorganisationen. Med det anförda får jag, herr talman, yrka bifall till motionen 67.

Herr talman! Denna fråga är besvärlig att reda ut, och jag tror näppeligen att man kan göra det nu, sedan vi förra året efter ingående diskussioner fattat beslut om en helt ny organisation för regionmusiken. Jag kan väl förstå att befolkningen i en bygd där en kulturell aktivitet kommer bort känner vemod — det är helt naturligt.

Den blev större än vad den eljest skulle ha blivit med anledning av att man här kände ett behov av att hjälpa till så att även den bygden skulle få tillgång till ett musikliv. Nu är den nya organisationen uppbyggd på det sättet att en viss kapacitet kommer att disponeras för direkt lokala insatser. Det blir skolkonserter, det blir framträdanden i föreningslivet, vid vårdanstalter osv., och man skall också stödja amatörmusiken. Fullt genomförd kommer den här nya organisationen att omfatta ca 600 musiker i landet. Självfallet har man anledning att uppskatta det intresse som har visats från militärmusikkåren i Eksjö, som om jag hörde rätt har gett 87 skolkonserter, för att nämna ett exempel. Det är inte meningen att sådan verksamhet skall upphöra i och med att vi nu har fått en ny organisation. Utskottet erinrar om att när riksdagen förra året fattade sitt beslut gjordes det en bedömning av frågan hur man inom den totala ramen för regionmusiken bäst skulle kunna tillgodose Eksjös behov av musikresurser, Därför har utskottet inte nu ansett sig kunna tillstyrka motionen. Jag ber att få yrka bifall till kulturutskottets hemställan.

Herr talman! När beslut fattades av vårriksdagen förra året i frågan om nedläggning av musikkåren i Eksjö var det ju olyckliga omständigheter som gjorde att det kom att gå i negativ riktning. Det var ju endast en rösts marginal i andra kammaren. Det är mycket riktigt, som kulturutskottets ordförande säger, att det har blivit en förstärkning av musikkåren i Jönköping. Men om man ser det ur Eksjöregionens synpunkt kan man til syvende og sidst aldrig få någon ersättning för det man har förlorat. En lika intensiv verksamhet som musikkåren i Eksjö har möjlighet att bedriva finns det inte förutsättningar för, om enheten i sin helhet blir förlagd till Jönköping.

Dessutom är det ju så att de flesta partier — speciellt kanske vårt — i olika sammanhang har ställt stora krav på att verksamheter skall decentraliseras. Vi tycker att detta är ett utomordentligt tillfälle att få kulturutbudet decentraliserat till ett flertal orter.

Herr talman! Under denna punkt behandlas två motioner som jag har — Bidrag till medverkat i, och de motionerna finns också omnämnda i de särskilda — särskilda kulturella yttrandena av fru Frankel och herr Källstad. ändamål, m.m. Den ena motionen gäller frågan om bidrag till Svenska barnboksinstitutet, som herr Wikström och jag har tagit upp. I motionen och i det särskilda yttrandet konstateras att uppbyggnaden av Svenska barnboksinstitutet nu är avslutad. Vi har att förutse ett permanent och ett ökande behov av den verksamhet som Barnboksinstitutet bedriver. Det är också klart att den typ av arbete som där utföres är ett statligt ändamål. Det är därför naturligt om staten övertar kostnaderna för verksamheten, som alltså inte är en kommunal uppgift. Som motivering för påståendet att det kommer att bli en ökande efterfrågan på Barnboksinstitutets tjänster skulle mycket kunna anföras.

5) Den svenska barnbokslitteraturen får en allt större internationell spridning som leder till en ökande ström av förfrågningar från utlandet, studiebesök, önskemål om utställningar och liknande. Slutsatsen av denna utveckling borde vara att institutet får ett fast anslag och fasta tjänster i vanlig ordning så att en trygghet skapas både för de anställda och för institutets ledning så att den framtida verksamheten kan ske under de betingelser som är normala för statlig verksamhet. Utskottet skriver mycket positivt att utskottet anser det önskvärt att verksamheten får fortsatt statligt stöd. Man vill dock inte förorda att det ges särskilt anslag och hänvisar då till pågående utredningsarbete på barnboksområdet. Såvitt jag kunnat finna är det litteraturutredningens arbete som avses. Litteraturutredningen har hittills bara i ett avseende befattat sig med Barnboksinstitutet och det är när utredningen har yttrat sig över institutets bidragsframställning. Litteraturutredningen säger i sitt yttrande något som jag finner ganska klargörande: ”Litteraturutredningen finner att den verksamhet som Barnboksinstitutet bedriver är av synnerligen stor vikt. Det är således i högsta grad angeläget att institutet kan fortsätta sin uppbyggnad samt utvecklas till ett effektivt centrum för information och forskning rörande barnoch ungdomslitteratur i Sverige.” 99 Det är alltså ett klart och entydigt ställningstagande från utredningens sida. Inga reservationer görs om Barnboksinstitutets framtid. Jag tycker, herr talman, att det mot den bakgrunden hade varit fullt möjligt för utskottet att utan att avvakta ytterligare utredning tillstyrka att Barnboksinstitutet får en tryggare ställning. Jag vill ändå tolka utskottets hänvisning till utredningsarbetet så att utskottet menar att anslagsframställningarna skall behandlas positivt. Detta bör rimligtvis beaktas av de myndigheter som har att fördela detta anslag, dvs. utbildningsdepartementet. Den andra fråga som vi tagit upp motionsvägen under denna punkt gäller bidrag till Riksförbundet för sexuell upplysning. Bakgrunden till det förslaget tecknas i en motion om sexualundervisning för vuxna, som kommer att behandlas senare av riksdagen; det är alltså ett delyrkande som behandlas i detta betänkande av kulturutskottet. Jag ber att få återkomma mera utförligt när det gäller motiveringen vid behandlingen av huvudmotionen. Jag skall här bara påpeka att det finns ett stort behov av samhällsåtgärder för att få en bättre sexualundervisning och upplysning för vuxna och att det inte täcks vare sig av nu pågående samhällelig verksamhet eller av utredningar som arbetar på området. Därför är det helt enkelt så att RFSU i dag utför ett arbete som i stora delar borde göras av samhället. Det är motivet för ett anslag till det här förbundet. Det kommer naturligtvis alltid att finnas behov av en fristående organisation här, även om samhället skulle bygga ut sin utbildning på detta område. Men det är särskilt angeläget i det läge som vi nu har, när samhället alltså inte på ett rimligt sätt fullgör sina uppgifter i detta avseende. Jag har yrkat på ett anslag till RFSU:s upplysningsoch utbildningsverksamhet för sådana kategorier som i sin tur för vidare information till allmänheten på det här området. Det gäller ungdomsledare, vårdpersonal, lärare och många andra. Nu är detta i viss mån en budgetteknisk fråga. Det här anslaget — Bidrag till särskilda kulturella ändamål — är ju något av ett diverscanslag; för den som är lekman när det gäller budgetteknik förefaller det som om ett anslag av den typ jag nu tagit upp bättre passar under Ungdoms-och folkbildningsverksamhet. Men utskottet säger i stället att det nu skall föras över till punkten Hälsovårdsupplysning under socialhuvudtiteln. Jag har ingenting att invända mot detta, i synnerhet som det anslaget i år har räknats upp med 20 procent. Jag hoppas då att RFSU kan få del av den här ökningen. Det viktiga är ju inte under vilket anslag eller vilken huvudtitel som pengarna betalas ut, utan att de verkligen betalas ut. Och det är klart att en särskild anslagspost även för RFSU:s arbete har den fördelen att man får större möjlighet att planera, man får större trygghet för arbetet. Tidigare har man under flera år fått 35 000 kronor ur anslaget Bidrag till särskilda kulturella ändamål. I år har man för nästa budgetår ansökt om 268 000 kronor, och det framgår av ansökan att behoven verkligen är stora och att man ändå i dag tvingas avstå från att anordna många kurser och liknande som det finns efterfrågan på. Och att man för denna verksamhet, till skillnad från alla andra verksamheter i samhället, skulle kunna reda sig med oförändrat anslag under en följd av år är naturligtvis orimligt — det går ut över verksamheten. Herr talman! Så länge samhället inte klarar sina uppgifter här bör RFSU ges ett betydligt större stöd än för närvarande. Jag tror ändå att man kan vara ganska säker på att det är ett billigt sätt för samhället att få det här viktiga jobbet utfört.

Herr talman! Under de olika punkterna i det här betänkandet är det naturligt att det kan vara särskilda intressen som får plats på önskelistan. I en motion som redovisas i betänkandet, nr 811, har jag och en annan ledamot av kammaren tagit upp ett ganska blygsamt önskemål om en anslagsökning till Varbergs museum. Jag ser det som ett lokalt önskemål, men det är naturligtvis också en fråga som kan ses i ett vidsträcktare sammanhang. Jag är medveten om att departementet har gjort en avvägning vad det gäller anslagen inom denna ram. Jag har dock varit med om att framhålla att det kunde finnas betydande motiv för att frågan även prövades i utskottet, och därför kom motionen till. Jag respekterar utskottets tolkning vad det gäller anslagshöjningen och skall inte ställa något säryrkande. Men utskottet ger också en anvisning om att den utredning som görs av 1965 års museioch utställningssakkunniga, som fick sina direktiv 1965 och tilläggsdirektiv 1967, innefattar en prövning av det svenska museiväsendets organisation både centralt och lokalt. Med anledning därav vill jag säga ett par ord. Det är ganska naturligt att både departementet och utskottet med hänsyn till den pågående utredningen har förklarat sig inte kunna tillstyrka önskemålen om en anslagsjustering. Det är ett vanligt tillvägagångssätt. Jag hälsar emellertid med tillfredsställelse vad utskottet skriver om att 1965 års museioch utställningssakkunniga beräknas komma att under innevarande år lägga fram ett betänkande angående det svenska museiväsendet. Det betänkandet skall vi med stort intresse ta del av och se hur de sakkunniga har tänkt sig den centrala och även lokala organisationen. Där kommer också Varbergs museum in i bilden, och vid ett senare tillfälle kan vi på nytt pröva frågan om en eventuell anslagsjustering. Men det är naturligt att man också har intresse av hur organisationen skall se ut. Frågan om anslag till Varbergs museum har prövats 1961 och vid flera senare tillfällen. I statsverkspropositionen 1961 redovisade dåvarande departementschefen den avvägning av anslag som gjorts, bl.a. till Varbergs museum. Den prövningen hade föregåtts av ett remissförfarande, och bland inkomna remissyttranden fanns då ett från Nordiska museets nämnd. Med tanke på Varbergsmuseets situation, ställning och särart vill jag här återge vad som sades i det yttrandet. Nämnden skrev bl.a. att ”Varbergs museum i åtskilliga hänseenden står i en särklass bland de svenska lokalmuseerna och att det även i jämförelse med de större provinsmuseerna väl synes kunna hävda sin plats”. Jag tycker att det är ett värdefullt yttrande, som jag här har velat läsa in i kammarens protokoll. Vi som känner till museet vet vilken roll det spelar och känner till dess särart och betydelse. Att det noteras långt över den lokala räjongens gränser är ett välkänt faktum. Med detta har jag velat säga att det kan finnas anledning att vid senare tillfälle återkomma till frågan om en prövning av anslaget till Varbergs museum. Jag har här velat understryka museets betydelse, dess karaktär och särart samt den värdefulla insats museet utfört och utför. Herr talman! Jag har inget säryrkande med anledning av motionen.

Herr talman! Inget yrkande har här ställts, och därför kan jag nu fatta mig mycket kort. Herr Romanus noterade att utskottets skrivning när det gäller Svenska barnboksinstitutet är mycket positiv, och det är alldeles riktigt. Vi har sagt att vi anser det önskvärt att Barnboksinstitutet erhåller fortsatt stöd av statsmedel. Men eftersom det nu pågår ett utredningsarbete på barnboksområdet har utskottet inte ansett sig kunna tillstyrka förslaget om ett fast anslag till institutet. Beträffande Riksförbundet för sexuell upplysning sade herr Romanus att förbundet inte kan klara sig utan statsanslag. Det har heller inte ifrågasatts. Utskottet skriver att utskottet avstyrker yrkandet om anvisande av medel under åttonde huvudtiteln som ett särskilt anslag till förbundets utbildningsverksamhet. Vi har också i utskottets betänkande framhållit, att om det kommer in en hemställan om anslag, så bör den prövas inom ramen för det under femte huvudtiteln uppförda anslaget Hälsovårdsupplysning. Det skall inte alls tolkas så — det har aldrig ifrågasatts i utskottet — att vi skulle vara emot att ett anslag lämnas till Riksförbundet för sexuell upplysning. När det sedan gäller Varbergs museum är bara att säga att det är klart att man kan vara intresserad av vad den utredning kommer till som vi har hänvisat till i utskottsbetänkandet. Det är säkerligen inte bara herr Josefsson i Halmstad och hallänningarna som är intresserade; det är många som är intresserade av vad den utredningen kommer fram till. Vi har ju många kulturminnesmärken som vi vill vårda och bevara. Det skall som sagt bli med stort intresse vi tar del av den. Herr talman! Jag yrkar bifall till kulturutskottets hemställan.
Herr talman! Jag vill tacka kulturutskottets ordförande för dessa mycket positiva uttalanden. Det var egentligen bara en liten kort mening som jag har behov av att reagera mot. Jag sade inte — jag menade i varje fall inte — att RFSU inte skulle kunna klara sig utan statsanslag. RFSU har under sina 38 år varit självfinansierande helt och hållet i varje fall i 35 år. De 35 000 kronor som man nu får är heller inte avgörande. Men det väsentliga är att RFSU här utför ett arbete som samhället borde göra, och man tvingas säga nej till kurser som man skulle kunna hålla och som vore lämpliga att hålla, därför att man inte har ytterligare medel. Om man under en följd av år får oförändrat anslag kan man med dessa pengar endast bedriva en minskande verksamhet — det är en verklighet som vi alla känner till.

Herr talman! Riksarkivet har i årets petita begärt medel för reproducering av skadade arkivhandlingar. Det är inte första gången man med utförlig motivering tar upp den frågan, för vilken man begär en förhållandevis blygsam summa, 20 000 kronor. I åtminstone fyra år har man återkommit med denna begäran, men förståelsen för vad det här gäller har varit ringa. Hittills har beviljats 6 000 kronor, och den föreslagna höjningen för kommande budgetår av anslaget till Inköp av arkivalier och böcker m.m., dit den här frågan hör, begränsas till 7 000 kronor. Den andel som kommer reproduktionen av skadade handlingar till del är självfallet betydligt mindre. Utskottet har anslutit sig till Kungl. Maj:ts bedömning och i år avfärdat frågan utifrån den allmänna målsättningen att man i den ekonomiska knapphetens tecken bör säga nej till det mesta. Det motivet kan ju rimligen inte ha varit det enda vid tidigare behandling. Misstanken att man helt enkelt inte förstår vad det rör sig om förstärks. Låt mig därför, herr talman, få berätta litet om bakgrunden till att man begär medel för denna verksamhet. Vi har här i landet sju landsarkiv. Hos dem förvaras kyrkoarkivens ministerialböcker, dvs. födelse-, dödoch vigselböcker från 1686 och framåt. För dessa gäller den grundlagsfästa offentlighets principen, dvs. de skall vara tillgängliga för forskare, i vilken grupp man här skall räkna in ett stort antal människor som ägnar sig åt släktforskning. Böckerna utsätts genom utlåningen för en avsevärd förslitning och riskerar att förstöras eller i varje fall skadas så att oersättliga textförluster uppstår. Att sådan allvarlig förslitning sker kan visas med kalla siffror. Landsarkiv tillämpar två sorters märkningar för att markera att förslitningen är svår. Rödmärkning innebär att boken eller handlingen är skadad och ej får utlånas. Grönmärkning innebär att boken eller handlingen är skadad och endast får hanteras med yttersta försiktighet. Vid landsarkivet i Uppsala, ett av sju alltså, fanns redan 1969 202 rödmärkta böcker och 113 grönmärkta. Antalet märkta volymer torde sedan dess ha ökat. Nu kan man naturligtvis försöka konservera dessa handlingar, men det tar lång tid. Man har därför vid landsarkiven i Uppsala och Härnösand börjat fotokopiera böcker för att kunna lämna ut reproduktionerna i stället för originalvolymerna. Man har i Uppsala, för detta landsarkiv, beräknat den totala kostnaden för reproduktionen av husförhörslängder och ministerialböcker till 800 000 kronor. Emellertid ställer man som synes inte kraven på medel så högt. Utgångspunkten för anslagsframställningen, 20 000 kronor, är betydligt mera blygsam; man begär att få rädda dem av dessa oersättliga handlingar som löper omedelbar risk för förstörelse. Man begär att få medel så att det räcker till hyran av en kopieringsmaskin. Man begär att få kostnaderna för kopiorna täckta. Däremot begär man inte att få lönekostnaderna ersatta, vilket skulle fördubbla anspråken. Konkret innebär detta för landsarkivet i Uppsala, för att fortsätta att ta det som exempel: Födelseböckerna är värst utsatta för förslitning. I landsarkivet finns ca 1 500 födelseböcker. Man försöker nu inom ramen för det begränsade anslaget rädda dessa. Genom att på lediga stunder under tjänstetid reproducera födelseböcker har man i dag ca 45 volymer i reproduktioner — av 1 500 alltså. Vigseloch dödböcker får man ta itu med senare. Självkostnaden är drygt 200 kronor för varje reproducerad volym, bunden i klot på eget bokbinderi. Av det totala anslaget under denna punkt — Inköp av arkivalier och böcker m.m. — får självfallet landsarkivet i Uppsala bara en mindre del. Av innevarande års anslag, 73 000 kronor, har Uppsala fått 6 500, ur vilket anslag också en god del av driftkostnaderna för konserveringsverkstad och bokbinderi skall bestridas. Man beräknar att högst 1 500 kronor kan användas för att reproducera skadade handlingar. Det torde vara ytterligt sällsynt att så blygsamma anspråk ställs på statsverket. Det är då enligt min mening uppseendeväckande att utskottet inte ansett sig kunna tillstyrka denna motion, nr 367, som ändå inte går riksarkivet långt till mötes. När vi väckte vår motion, ansåg vi oss — vilket i och för sig är sällsynt — ha grundad anledning att hoppas på bifall. Konsekvensen av utskottets hållning i denna fråga är att man antingen är villig att acceptera en fortsatt förstörelse av oersättliga handlingar eller finner sig i att fler och fler arkivvolymer rödmärks och därmed undandras forskare och genealoger. För egen del, herr talman, finner jag det ovärdigt ett kulturland att inte ta vård om sitt historiska arv; en hänvisning till det ekonomiska läget är för mig ingen ursäkt för att låta arkivhandlingar förslitas och förstöras. Inte heller finner jag det tillåtligt att begränsa forskarnas möjligheter, och jag yrkar därför bifall till reservationen 2.

Herr talman! Fru Mogård säger, att när hon väckte motionen så hoppades hon att den skulle bifallas. De flesta av oss som väcker motioner hoppas väl att dessa i bästa fall skall bifallas eller — för att använda några av de uttryck som vi brukar ta till i dessa sammanhang — att det skall bli en välvillig skrivning, att frågan skall falla framåt eller något liknande. Vad vi nu behandlar är frågan om att eliminera riskerna för oersättliga textförluster i arkivhandlingar. Det sägs att papperet är så skört att det inte tål någon påfrestning alls. Även om man är varsam, är det då givetvis inte lätt att kunna handskas med dessa handlingar. Det är detta som oroar. Genom ett ökat anslag har man tänkt sig att förbättra situationen. Jag måste uttala min förvåning över att det i detta sammanhang ställs krav på ytterligare 17 000 kronor utöver vad utskottet föreslagit.

Vad fru Mogård nu har talat om är en mycket stor och viktig fråga. Det krävs omfattande åtgärder. Det räcker inte med att observera problemen, utan man måste också undan för undan söka lösa dem. Men i detta läge gäller det emellertid som sagt 17 000 kronor, och då är väl frågan om dessa pengar inte skulle kunna ordnas utan att man behöver göra så som fru Mogård föreslår, alltså att höja anslaget. Jag ber, herr talman, få yrka bifall till kulturutskottets hemställan.
Herr talman! Jag sade inte att jag bara hoppades att få min motion bifallen. Det hoppas man självfallet alltid. Jag ansåg mig ha grundad anledning att hoppas på bifall. Jag kanske kunde ha förstärkt det ytterligare. Utskottet skriver mycket riktigt — kanske är det en välvillig skrivning — att riksarkivet då överhängande risk för förstörelse föreligger skall kunna få resurser för erforderliga åtgärder. Mot bakgrund av de siffror som jag har angivit från ett enda landsarkiv är väl den förhoppningen ganska grundlös. För att rädda t.ex. 100 volymer fordras minst 20 000 kronor. Ännu egendomligare, herr Mattsson, är den väg att skaffa fram resurser som utskottet anvisar. Man föreslår omdisponering av tillgängliga medel. Enligt uppgift är det nämligen författningsstridigt att omdisponera medel från ett anslag till ett annat. Möjligen kan det enligt mina sagesmän — de är specialister — anses tillåtet att använda expensmedel för detta ändamål, men det torde klart framgå av vad jag här tidigare har framfört, att några krafttag knappast är möjliga med en sådan metod.
Herr talman! Fru Mogård har väl ändå observerat att framställningen inte har bemötts kallsinnigt. Anslaget har höjts med ca 10 procent, vilket givetvis har skett efter de bedömningar som man har fått göra när man har tagit ställning till olika framställningar om anslag. Jag behöver inte säga mera nu, därför att fru Mogård talade om att expensmedel skall kunna användas för detta ändamål. Hon har ju därmed själv anvisat en väg att gå.

Herr talman! När det gäller bidrag till ungdomsledarutbildningen kommer vi här i beröring med en fråga som för ungdomarna, för folkrörelserna och dess ungdomsorganisationer och även för samhället är av största betydelse, i synnerhet då allting i samhället förändras i en allt snabbare takt. Det gäller här som på andra områden att hålla sig å jour med utvecklingen och anpassa sig efter de omständigheter som är för handen. För att ungdomsledarutbildningen inte skall komma alltför mycket på efterkälken vill vi reservanter i likhet med skolöverstyrelsen ge den ökade resurser. Detta är just ett sådant område som kräver ökade satsningar på grund av utvecklingen, sådan vi bedömer den. Samtidigt kan vi inte blunda för utan är medvetna om att samhället satsar mer än någonsin på ungdomen och på ungdomsorganisationerna och deras verksamhet. Trots dessa stora satsningar ser vi samtidigt hur stora svårigheter ungdomsledare och ungdomsorganisationer har. Vi ser hur verksamheten på många håll haltar betänkligt. Orsakerna är många, och att helt kort redogöra för dem är kanske litet svårt. Låt mig bara peka på att dagens ungdom är mycket medveten, med allt vad det innebär, och som regel har stora krav på samhället. Jag kan i detta sammanhang peka på att vi i dag satsar stora summor på fina lokaler, på ungdomsgårdar, klubbar, allaktivitetshus, olika idrottsanläggningar osv. Vi har fina lokaler, som kanske ibland är på gränsen till lyx. Men hur ser verksamheten ut i dessa lokaliteter? På många håll ropas det efter nya ungdomslokaler, men det finns på samma gång många lokaler som saknar det primära, nämligen en vettig ungdomsverksamhet. Ett sätt att råda bot på denna brist är att satsa mer just på ungdomsledarutbildning. I det 50-tal ungdomsledarorganisationer som finns i vårt land arbetar i dag uppskattningsvis 200 000 ungdomsledare, och endast ett fåtal av dessa har ungdomsledarskapet som något av ett yrke. De flesta av ungdomsledarna arbetar i ideella organisationer och föreningar, oftast utan ekonomisk ersättning — och i många fall med ekonomiska uppoffringar. Jag frestas här att dra en parallell med lärarna i våra skolor. De har en mycket gedigen utbildning för sin samhällsinsats, för sin pedagogiska gärning. Däremot arbetar så gott som alla ungdomsledare utan någon som helst ungdomsledarutbildning. Vi har många gånger fått exempel på vilka svårigheter lärarna möter. Liknande svårigheter möter ungdomsledarna. Men då vet vi samtidigt att dessa får möta svårigheterna och hindren mycket sämre rustade än vad lärarna är. Det står väl ändå klart att utöver det handlag som krävs för att vara en bra ungdomsledare måste det vara ytterst viktigt att detta handlag kombineras med en utbildning som för detta ändamål är så lämplig som möjligt. När det gäller ungdomsledarutbildning bör en grundläggande målsättning vara att denna utbildning sker i ungdomsorganisationernas egen regi. Kan dessutom ungdomsledarna under sin aktiva tid få en erfarenhet och utbildning som meriterar dem även i yrkeslivet, då har samhället en dubbel nytta av den satsningen. Med detta vill jag understryka innehållet i reservationen 3 av herr Mattsson i Lane-Herrestad m.fl., och jag vill, herr talman, yrka bifall till denna.

Herr talman! Kulturutskottets värderade ordförande har med berömvärd fasthet avvisat framstötar från olika håll om utgifter utöver propositionens förslag. I detta fall kan man emellertid inte påräkna hans medverkan i denna strama linje. Vad orsaken kan vara går det alltid att spekulera över. Man kan möjligen observera att den motion på vilken reservationen bygger är undertecknad av idel centerpartister. I varje fall har ingen representant för något annat parti i utskottet låtit sig övertygas av argumenteringen. Utskottet har, som herr Eriksson i Ulfsbyn alldeles riktigt erinrat om, tagit hänsyn till att samhället redan satsar mer än någonsin på ungdomsverksamhet. Vi får ju också i annat sammanhang tillfälle att behandla dessa problem. Motivet för utskottets ställningstagande är givetvis här som på andra punkter att riksdagen bestämt sig för en stram budgetpolitik. Riksbankschefen har nyss erinrat om att uppstramningen av budgetpolitiken varit en förutsättning för den senaste diskontosänkningen, som ligger inte minst herrar Mattssons och Erikssons parti varmt om hjärtat. Herr Eriksson talar bara rätt allmänt om reservationen. Det kanske skall noteras att utöver en anslagshöjning innebär den ett yrkande på en femårsplan för utbyggnad av det statliga stödet till ungdomsorganisationernas ledarutbildning. Till det kan möjligen sägas att det säkerligen på många områden finns önskemål om att fem år framåt veta vilka medel man kan räkna med från statens sida. Men om man mera allmänt skulle acceptera den principen, skulle det också innebära att möjligheten att utnyttja budgeten som konjunkturpolitiskt instrument skulle inskränkas. Helt och hållet i marginalen, herr talman, föll det mig in hur ordens valör kan ändras. När jag var mycket ung var femårsplan ett fult ord, särskilt i borgerliga kretsar. Det hängde samman med att Stalin på den tiden hade inlett den första ryska femårsplanen. Numera är det ingen hejd på populariteten hos femårsplaner i alla möjliga sammanhang. Det är mig naturligtvis fjärran att konstruera någon som helst likhet mellan Josef Stalin å ena sidan och herrar Mattsson i Lane-Herrestad och Eriksson i Ulfsbyn å den andra. Men man kan bara påminna sig det gamla talesättet hur det går troll i ord.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
Herr talman! Jag vill för att inga missförstånd skall uppstå klargöra folkpartisternas inställning i kulturutskottet i denna fråga. Vi instämmer i syftet med motionen 798, nämligen att stimulera ungdomsledarutbildningen, men vi har intagit en avvaktande hållning endast av den anledningen att inom statens ungdomsråd för närvarande en utredning arbetar med just dessa frågor. Vi vet, och jag har från fru Lena Hjelm-Wallén som är ordförande i utredningen och sitter i denna kammare, fått försäkring om att utredningen kommer med ett betänkande inom ett mycket snar framtid. Det är alltså anledningen till att vi i dag inte vill tillstyrka några ändringar i principerna för stödet till ungdomsledarutbildningen.

Herr talman! Vi har i kulturutskottet under denna punkt bl.a. behandlat en mycket välskriven motion av herr Westberg i Ljusdal. Vi är några ledamöter i utskottet som vid denna punkt har fogat ett särskilt yttrande. Det hade varit önskvärt om en höjning av anslaget till Centralförbundet för alkoholoch narkotikaupplysning hade kunnat ske. Men budgetläget är som vi hört många gånger sådant att det medger ytterst få anslagshöjningar — vilket är att beklaga — i synnerhet för sådana ändamål som har ett förebyggande syfte, varigenom man bl.a. kan som här minska mänskliga tragedier och spara in stora kostnader för samhället. Vi kan inte nog understryka vikten av att bedriva en rätt upplagd upplysning i dessa frågor, men då det är en både svår och invecklad uppgift, vill jag varna för upplysning som bedrivs på känn eller som oftast i form av ren propaganda. Detta medför mer tillfredsställelse för propagandören och påverkar mindre föremålet för propagandan. Vi kan lätt råka ut för detta i synnerhet när det gäller uppgiften att rätt tackla svåra frågor som gäller narkotikamissbruket, ett missbruk som på mycket kort tid kastats över oss och som för inte länge sedan i stort sett var en yrkessjukdom. I dag har detta missbruk blivit något av en livsstil för stora grupper. I denna livsstil, i denna knarkarfilosofi som breder ut sig, är det svårt att finna ett enhetligt system av värderingar, idéer och attityder. Vi finner i denna livsstil, i denna knarkarfilosofi, drag alltifrån gammal österländsk mysticism till modern västerländsk tonårsrevolt. Vi har i dag alltför små och otillräckliga resurser för den vård och rehabilitering som behövs. Då gäller det mer än någonsin att inrikta sig på förebyggande åtgärder på narkomaniområdet både för att förhindra att nya fall tillkommer och — i fall för vilka narkomanin inte är en sjukdom utan en livsstil — att dessa fall kan påverkas i attitydsförändrad riktning. Herr talman! I hopp om ett kraftigt ökat anslag för nästa budgetår till Centralförbundet för alkoholoch narkotikaupplysning yrkar jag den här gången bifall till utskottets hemställan.